Herr talman! Min fråga gäller ytterst om en viktig del av FN-stadgans artikel 23 numera, enligt svensk uppfattning, är en föråldrad text, som man inte behöver ta någon hänsyn till. Det står där att vid val av icke-permanenta medlemmar av säkerhetsrådet skall man ta särskild hänsyn till »i första hand medlemmarnas insatser för upprätthållande av internationell fred och säkerhet». Bakgrunden till min fråga är given. Vid höstens generalförsamling blev Syrien invalt i säkerhetsrådet. Det landet, och den regim som där härskar, har de senaste åren bedrivit en politik som på punkt efter punkt strider mot folkrätten, det fredliga samarbetet och FN stadgans principer. Det var Syrien som genom sina räder in på israeliskt territorium och genom falska påståenden om en israelisk uppladdning vid dess gränser kom att i maj 1967 starta den kris som ledde till sexdagarskriget. Syrien har därefter gång på gång vägrat godta någon som helst tanke på förhandlingar och fredlig uppgörelse med Israel. I hånfulla ordalag avvisade man FN-resolutionen från november 1967. Syrien vägrar att ta emot FN-medlaren Gunnar Jarring. Och i höst har Syrien bl.a. utmärkt sig genom att i strid med alla lagar vägra att släppa två medborgare i ett annat land, som var passagerare i det amerikanska trafikflygplan som genom en arabisk luftpirataktion tvingades landa i Damaskus. Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Herr Nilsson säger att Sverige brukar rösta på de länder som föreslås av respektive ländergrupper. Det är klart att huvudprincipen bör vara att regionerna själva nominerar de länder som skall företräda området i säkerhetsrådet. Men jag menar att man i extrema fall skall ha rätt att reagera mot ett val som en region gör. Konflikten i Mellersta Östern är en av de farligaste kriserna i världen just nu och en av de allra största frågorna för FN. Den berör en rad nationer som ligger utanför själva regionen. FN har en medlare som arbetar på grundval av en resolution som antagits av säkerhetsrådet. är det då rimligt att företrädaren för det om rådet blir den mest krigiska och extrema av staterna där, som bl.a. fördömer FN-resolutionen och vägrar att tala med FN:s medlare? Nej, det är så orimligt att också andra länder bör känna sig fria att reagera. Och i ett så extremt fall — jag har svårt att tänka mig något liknande — bör man ha rätt att anse att artikel 23 i FN-stadgan för närvarande gör invalet av denna stat mindre lämpligt. Ty om man inte anser det, säger man nämligen i praktiken att artikel 23 på denna punkt inte behöver följas. Får jag därför fråga utrikesministern: Är det den svenska regeringens uppfattning?

Herr talman! Jag är glad att utrikesministern fortfarande fäster vikt vid artikel 23 och dess formulering om internationell fred och säkerhet. Jag besökte Syrien i somras och träffade flera ledande politiker i det landet. Mitt intryck var detsamma som nästan alla andra har fått. Krigspropagandan där mot Israel är intensiv. Beslutsamheten att inte godta någon FN-resolution är stor. För dem jag talade med var det självklart att konflikten i Mellersta Östern bara kunde lösas genom krig. Det är det landet som nu har tagit plats i FN:s säkerhetsråd. Och det är inte alls så att alla länder har stött Syriens inval. Det var 25 stater som inte röstade på Syrien denna gång. Vad som från syriskt håll har sagts offentligt känner vi också mycket väl till. I år höll presidenten al-Atassi på första maj ett tal där han bl.a. förklarade: »Vi avvisade säkerhetsrådets resolution och vi fortsätter att avvisa den. Vi vägrade diskutera den, vare sig direkt eller indirekt. Vi inser faran med sådana planer i vilken form de än förs fram. Arabernas rätt till Palestina är inte ett ämne som kan diskuteras. Palestina är arabiskt. Vi ska slåss, och offer kommer att krävas varje dag för att åter göra landet arabiskt.> Det är alltså den staten som nu har tagit plats i FN:s säkerhetsråd. Får jag fråga utrikesministern: Tror Ni att Syriens inval i FN:s säkerhetsråd är ägnat att främja en utveckling mot fred och säkerhet i Mellersta Östern?

Herr talman! Utrikesministern säger att han utgår från att de ländergrupper som nominerar sina nationer och företrädare också tar hänsyn till artikel 23. Jag tycker, mot bakgrund av vad jag här anfört, att det är uppenbart att man inte har tagit hänsyn till artikel 23 i det här fallet. Får jag påminna Torsten Nilsson om vad som 1946 sades från UD och från UD:s sakkunniga, när Sverige gick in i FN, om just artikel 23. Det hette: >Det primära direktivet för utseende av rådsmedlemmar, nämligen att hänsyn skall tagas till medlemmarnas insatser för förbundet, avser enligt debatten i San Francisco i främsta rummet att betona de mellanstora staternas speciella anspråk på representation. Uppenbart är likväl att enligt den ifrågavarande bestämmelsen hänsyn jämväl bör tagas till staternas lojalitet mot organisationen och deras aktivitet i överensstämmelse med organisationens syfte.» Där talar man alltså om en stats 1ojalitet mot FN och dess principer. Jag vill inte fråga utrikesministern om han anser att Syrien lever upp till dessa principer, ty svaret är självklart. Men det svaret borde också ha lett till någon typ av reaktion beträffande Syriens inval i säkerhetsrådet.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig om vilket förband i fredsorganisationen jag överväger att dra in om ett nytt större fredsförband skall lokaliseras till Norrbottens län. Försvarets = fredsorganisationsutredning har i uppdrag att som ett led i 1okaliseringsoch arbetsmarknadspolitiken utreda förutsättningarna att förlägga ett nytt fredsförband till en ort i det inre av övre Norrland. Förbandet bör inriktas på utbildning av jägaroch spaningsförband. Senast den 1 april 1970 kommer fredsorganisationsutredningen att redovisa grundläggande beräkningar för 1okaliseringen. Senast den 1 november samma år skall lämnas förslag om vilken ort som bör väljas för det nya förbandet. I anslutning därtill skall fredsorganisationsutredningen belysa hur verksamheten vid övriga fredsförband påverkas. Därvid skall iakttas att utbildningskontingenten för grundutbildning vid andra fredsförband i Norrland inte minskas. I avvaktan på utredningens förslag är jag inte beredd att gå in på frågan om vilka förändringar i fredsorganisatio nen som kan bli aktuella med anledning av inrättandet av det nya förbandet. Utvecklingen i storstadsområdena gör dock att ändringar inom fredsorganisationen måste ske.
Herr talman! Då herr Wennerfors är förhindrad att närvara har han bett mig ta emot herr statsrådets svar på hans enkla fråga. Jag ber att på hans och mina vägnar få tacka för svaret. Frågan anser jag vara i allra högsta grad befogad. Många människor söder om övre Norrland är oroliga och väntar med spänning på ett besked. Det är stora värden som står på spel både för den enskilde befattningshavaren och för den ort som drabbas av att mista ett militärförband. Att det är dyrt att bygga upp ett nytt behöver väl inte särskilt framhållas. Fördelarna måste följaktligen vara mycket stora, om man skall lägga ned ett etablerat förband på ett ställe i landet och bygga upp ett nytt på ett annat. Att det kräver noggranna ekonomiska undersökningar säger sig självt. Bedömningarna får helt naturligt inte göras ensidigt, utan man måste grundligt väga nackdelarna från personalsynpunkt och från samhällsekonomisk synpunkt liksom för den ort som förlorar ett förband mot de fördelar som vinns för den ort till vilken ett nytt förband förläggs. På den nya platsen blir det naturligtvis åtminstone tillfälligtvis ett stort tillskott av arbetstillfällen, men observera att det är tämligen temporärt! Att orientering till både förband och personal bör ges i så god tid som det över huvud taget är möjligt förutsätter jag att statsrådet och jag är fullt eniga om. Låt mig till sist, herr talman, ge ett exempel på vilken betydelse ett förband har från ekonomisk synpunkt för den ort där det är förlagt! I en medelstor västsvensk stad gjordes för några år sedan en undersökning beträffande just ett militärförbands ekonomiska betydelse för sin förläggningsort av en högskoleelev, som hade detta som examensuppgift. Hon — det var nämligen en kvinna — kom fram till att 7 procent av kommunalskatten hade sitt ursprung direkt eller indirekt från militärförbandets verksamhet. Undersökningen är, som jag sade, några år gammal, men den torde i stort sett vara aktuell även i dag. Jag tycker att detta exempel mycket tydligt klarlägger vilken stor betydelse ett militärförband har för den ort där det är förlagt — naturligtvis större betydelse ju mindre orten är. Den sista meningen i svaret kanske man skulle kunna tolka så att det inte är någon alltför liten ort, som kommer att utsättas för indragning av sitt förband. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag avser att införa bestämmelser om rätt för värnpliktiga vid de förband, där försöksverksamhet pågår beträffande tillstånd att bära civila kläder, att underlåta att utkvittera permissionsuniformer. Permissionsuniformen har fått denna benämning för att de värnpliktiga huvudsakligen använder den under sin fritid. Den används emellertid även i tjänsten vid vissa tillfällen t.ex. parader, viss vakttjänst, lektioner, resor m.m. Det torde dessutom vara en fördel för den enskilde att vid visst slåg av tjänst kunna utnyttja en i förhållande till fältutrustningen mera behaglig klädsel. Det finns därför för närvarande ingen anledning att ändra gällande bestämmelser för tilldelning av så kallad permissionsuniform.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att det vid vissa förband sedan den 1 september i år pågår en försöksverksamhet som går ut på att värnpliktiga som deltar i den har rätt att efter tjänstens slut civilklädda passera till och från kasernområdet. Vid ett fåtal förband har försöken utökats till att omfatta jämväl rätt att under fredstid bära civil klädsel vid vistelse i matsal, på marketenteri eller i andra fritidslokaler inom kasernområdet. Denna försöksverksamhet skall pågå t.o.m. utgången av år 1970, om jag inte är fel underrättad. På grundval av erfarenheterna av den nu pågående försöksverksamheten har man väl anledning att utgå från att de värnpliktiga i framtiden kommer att befrias från skyldighet att bära militär uniform under fredstid utanför den egentliga tjänstgöringen. Den fråga som jag ställde till försvarsministern var då: Varför inte befria de värnpliktiga som så önskar från skyldigheten att kvittera ut permissionsuniform? De som vill ha sådan skulle få ha den, de som inte vill får slippa. Vad som talar emot ett dylikt arrangemang är möjligen, och det framgår även av svaret, att vid vissa högtidliga tillfällen såsom parader, avlämning till högre befäl — generaler etc. — eller när försvarsministern besöker ett förband permissionsuniform kanske fordras. Personligen tycker jag dock att de uniformer som de värnpliktiga har i sin dagliga tjänst är sådana att de sannerligen kan användas även vid högtidligare tillfällen. Om permissionsuniformer då skulle erfordras kunde det väl finnas ett visst antal uniformer som kunde ställas till förfogande. Jag skulle önska att försvarsministern ville överväga möjligheten att, därest det blir fråga om att fatta beslut om rätt för värnpliktiga att bära civil klädsel utanför tjänsten, befria dem som vill slippa permissionsuniform från skyldigheten att kvittera ut sådan. Därmed skulle valfrihet skapas i valfrihetens samhälle.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för det kompletterande svaret. Jag är medveten om att ett ställningstagande för närvarande kanske inte är tänkbart med hänsyn till den försöksverksamhet som pågår. Jag har tagit mig friheten att tillfråga en grupp värnpliktiga om deras uppfattning i denna fråga, och jag fann därvid att den övervägande majoriteten ville slippa permissionsuniform. Jag talade också med en del befälspersoner, men de lutade mer åt att behålla permissionsuniformerna. Detta är enligt min mening en kostnadsfråga. Enligt uppgift från säker källa kostar en permissionsuniform 450—500 kronor. Om man utgår ifrån att antalet värnpliktiga som under huvudelen av året tjänstgör utgör ca 50 000, så kan man räkna fram att det rör sig om rätt mycket pengar.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att värnpliktiga, som har sin civila sysselsättning inom jordoch skogsbruk, kan erhålla särskild ledighet från militärtjänsten för att medverka i det pågående röjningsarbetet i skogen efter den senaste tidens stormfällning. En förbandschef kan enligt nu gällande bestämmelser bevilja tjänstledighet upp till sex dagar för en värnpliktig under grundutbildning, som styrker behov av tjänstledighet för sin egen eller för sina närmaste anhörigas del. bl.a. för jordbruksoch skogsarbete. Försvarsgrenschefen kan därutöver bevilja ytterligare tjänstledighet för skäl av denna art. Tjänstledighet för arbete av synnerlig vikt för näringslivet kan av försvarsgrenschef beviljas en enskild värnpliktig av viss yrkeskategori om länsarbetsnämnd styrker behovet av detta. Denna bestämmelse torde vara tillämplig i dagens situation och kunna beröra uppskattningsvis 250—300 värnpliktiga i Sydoch Mellansverige som i sin civila gärning är skogsarbetare. Militära insatser har redan gjorts på åtskilliga platser inom de drabbade områdena. Åtgärderna har främst bestått i uppröjning längs vägar och kraftlinjer samt reparation av telefonlinjer, och man beräknar från militärt håll att en insats på ca 3000 dagsverken . har gjorts. En insats av militära förband kräver att denna trupp har en utbildning och utrustning som någorlunda lämpar sig för skogsröjning. En begränsning måste därför ske till ingenjöroch pionjärförband. Dessa utgör i. Sydoch Mellansverige en styrka på ca 1000 man utspridd på ett tjugotal platser. Mot bakgrund av de redan gällande ganska generösa möjligheterna till viss tjänstledighet för enskilda värnpliktiga och den redan gjorda militära insatsen i den akuta situationen bedömer jag det mindre lämpligt att ytterligare störa den planlagda militära utbildningen. Skulle inom något visst område en insats av militär trupp likväl vara nödvändig, är jag beredd att efter prövning i varje särskilt fall medverka till att viss ingenjöreller pionjärtrupp under begränsad tid ställs till förfogande.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Vi har denna höst i två omgångar fått vidkännas omfattande stormskador på skog. Inom vissa områden har träd motsvarande flera = årsavverkningar lagts ned av stormen. Många skogsägare ser för närvarande inte någon utväg att kunna tillvarata alla de träd som fällts. Det måste vara ett stort nationalekonomiskt intresse att kunna tillvarata den stormfällda skogen. I många fall rör det sig om specialsortiment i goda kvaliteter. Det gäller att söka så långt möjligt mildra förstörelsens verkningar, och detta går naturligtvis ganska bra om man har folk att sätta in för denna uppgift. Det arbete som det här gäller är ju mycket riskfyllt. Man kan inte sätta vilka människor som helst till det. Försvarsministern har naturligtvis rätt därvidlag. Men just det yrkesfolk som det här är fråga om bör kunna få ökad ledighet. Ingenting borde heller vara mera naturligt än att försöka klara uppgifterna med personer som är yrkesverksamma på detta område. Jag förstår mycket väl att man inte önskar bedriva militära övningar i onödan. De människor det här rör sig om har en mycket stark kroppskonstitution och är hårt konditionstränade. Genom sitt civila arbete får de ju en mycket effektiv träning. Vårt utrikespolitiska läge inger väl heller inte någon oro för närvarande. Och då menar jag att vi bör ha råd att satsa på produktionsfrämjande åtgärder. Det är ju också en god beredskap. Försvarsministerns svar är positivt. Han pekar på de möjligheter som föreligger i detta fall och säger att de bör unyttjas för att rätt sysselsätta den kategori människor som vi här talar om. Jag hoppas bara att man också ute vid de olika förbanden, när man skall bedöma denna fråga, är lika positiv som försvarsministern. Det är alldeles nödvändigt att tillvarata denna arbetskraft I förhoppning om att denna fråga kommer 'att bli positivt bedömd i de praktiska fallen tackar jag än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag är beredd att i samband med den av riksdagen begärda utredningen om standardsäkring inom den allmänna pensioneringen låta utreda även frågan om större rättvisa inom den allmänna pensioneringen för låginkomsttagare samt deltidsoch korttidsanställda. Den riksdagsskrivelse som herr Gustavsson syftar på har avlämnats helt nyligen. De däri berörda spörsmålen måste ses i samband med andra betydelsefulla frågor inom den allmänna pensioneringen. Hur ett kommande utredningsarbete skall läggas upp övervägs för närvarande i socialdepartementet.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
Våra förslag har emellertid ständigt avvisats med olika motiveringar, t.ex. att vi skall avvakta och se hur reglerna verkar eller avvakta ett kommande skattesystem och se hur socialförsäkringsavgifterna då kommer att tas ut. Det är många människor som berörs av denna fråga. Arbetsmarknadsstyrelsen har nyligen givit ut en skrift, i vilken man talar om vilka rättigheter de deltidsanställda har i vårt socialförsäkringssystem. De människorna är ganska många, och de har kanske under tio års tid haft en lågt avlönad deltidstjänst. När de så uppnår pensionsåldern finner de att de inte har några pensionspoäng, trots att arbetsgivaren har betalat in avgiften. Det gäller som sagt här människor med många gånger hårda arbeten och låga inkomster, och därför tycker jag att vi här har att göra med en jämlikhetsfråga av första ordningen. Därför är det nu tid att se över reglerna. Jag vädjar sålunda till socialministern att han i samband med den kommande översynen även tar med dessa problem.
Herr talman! Detta är inte rätta tillfället att gå in i någon sakdiskussion av de frågor som herr Gustavsson i Alvesta tog upp i sitt anförande. Jag vill bara påminna herr Gustavsson om att de synpunkter han här anlagt ju också har förts fram i en motion till denna riksdags vårsession. Riksdagen har således redan uttalat sin mening i frågan och som bekant anslutit sig till vad andra lagutskottet hade att anföra i sitt utlåtande nr 17, vilket innebar avslag på motionen. Herr Gustavssons i Alvesta synpunkter har med andra ord utförligt bemötts i andra lagutskottets av riksdagen godkända utlåtande. Med detta har jag inte sagt att situationen för deltidsarbetande och liknande grupper i alla avseenden är god. Jag vill påpeka, att särskilt inom den fackliga rörelsen har de deltidsarbetandes problem på olika områden blivit alltmer uppmärksammade under senare tid. — Arbetslöshetsförsäkringen och grupplivförsäkringen har nämnts, för att ta ett par exempel. Det rör sig dock här om frågor som i många avseenden är svåra och komplicerade. Givetvis måste vi vaka över att förhållandena utvecklas på ett tillfredsställande sätt, och jag är angelägen om att poängtera att det är min strävan att göra detta.
Herr talman! Att jag aktualiserat frågan på nytt beror på att jag anser att den hör samman med de problem som kommer upp inom den utredning för vars tillsättande riksdagen för några veckor sedan uttalade sig. Jag är glad över att statsrådet nu klart deklarerar att här föreligger ett problem som bör följas. Och även om problemet är komplicerat, så får man inte hesitera inför det, utan man måste försöka skapa rättvisa mellan de olika grupperna.

Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat chefen för socialdepartementet om dennes syn på om man nu på ett tillfredsställande sätt undersöker huruvida det strider mot vårdsyftet då man placerar flera ungdomar samtidigt i samma fosterhem. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Jag vill först nämna att socialstyrelsen i sina Råd och anvisningar bl.a. anfört att det förhållandet att en barnavårdsnämnd en gång har godkänt ett hem som fosterhem för ett visst barn inte medför att nämnden utan vidare kan godta, att ett annat barn senare placeras som fosterbarn i hemmet. En sådan placering kräver ny utredning och ny prövning av hemmets lämplighet. Bedömningen av hemmet vid varje tillfälle måste ske med utgångspunkt i vad som är lämpligt för just det barn, vars placering då är aktuell. Socialstyrelsen pekar särskilt på vikten av att nämnden vid sin bedömning tar hänsyn till om fosterbarn redan finns placerade i samma hem, eftersom ytterligare ett barn ibland kan tänkas medföra nackdelar för något av barnen. En mycket noggrann prövning bör alltså ske, innan barnavårdsnämnden lämnar tillstånd till placering av fosterbarn i ett hem, där fosterbarn redan finns. I barnavårdslagstiftningen finns utförliga regler om placeringar av fosterbarn. Syftet med dessa regler är att skapa garantier mot olämpliga fosterbarnsplaceringar bl.a. genom krav på tillstånd att motta fosterbarn och genom barnavårdsnämndens tillsynsskyldighet över fosterhemmen. Trots detta har det emellertid visat sig att olämpliga fosterbarnsplaceringar kan förekomma. Bl. a. för att förebygga detta och för att över huvud taget vidga kunskaperna beträffande fosterhemsverksamheten tillkom på mitt initiativ våren 1969 en utredning med uppdrag att utreda frågor rörande vård av barn och ungdom i enskilda hem m.m. Det får förutsättas att utredningen, som bl.a. skall kartlägga nuvarande former för och omfattningen av = fosterhemsverksamheten, därvid även kommer att behandla de föroch nackdelar, som följer med en placering av flera barn och ungdomar i samma fosterhem.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är den upp märksammade händelsen häromveckan då en 18-årig pojke fick föras till sjukhus på grund av allvarliga både fysiska och psykiska skador. Pojken hade i Stockholm dragits in i ett haschgäng och själv sökt kontakt med barnavårdsnämnden för att komma bort från denna miljö. Barnavårdsnämnden ansåg honom i behov av miljöombyte och sände honom till ett fosterhem i Västsverige. Men vistelsen där resulterade i ett rent helvete för ynglingen. I fosterhemmet fanns nämligen två något äldre pojkar som av barnavårdsmyndighet hade placerats där. De utsatte 18-åringen för grov både fysisk och psykisk misshandel. Detta fortgick en längre tid och resulterade bl.a. i att de båda äldre ynglingarna med en knölpåk slog av överarmen på sin yngre kamrat. Någon läkarvård erhöll han inte, utan armen fick läkas ihop av sig själv. I dag ligger 18-åringen på Karolinska sjukhuset i Stockholm svårt chockad av vad han fått gå igenom. Man frågar sig osökt hur det kommer sig att en barnavårdsnämnd kan skicka tre pojkar till ett fosterhem, när det är lugn och ro vederbörande behöver. Uppenbarligen görs föreskriven undersökning av lämpligheten hos olika fosterhem icke på ett tillfredsställande sätt. Jag kan i detta sammanhang omnämna att ett flertal barnavårdsmän ute i landsorten har upprörts över att man från Stockholm placerar ut barn i fosterhem som de lokala barnavårdsmyndigheterna har underkänt på grund av att de ansetts vara olämpliga som fosterhem. Statsrådet säger i sitt svar att man noga undersöker om någon ytterligare kan placeras i ett fosterhem där det redan finns ett barn. är det då rimligt att placera tre barn på samma ställe, vilket det var fråga om i det aktuella fallet? Jag hoppas, herr talman, att den utredning, som statsrådet här hänvisar till och som tillsattes i våras, särskilt tar sikte på att få till stånd klara regler i fråga om placering av flera fosterbarn i samma familj. Varje fall blir ju lätt en tragedi.
Herr talman! Som herr Björck i Nässjö säkerligen känner till är jag förhindrad att här i riksdagen diskutera enskilda fall. Herr Björck har frågat mig om fosterhem, men det visar sig att han är ute efter någonting annat: han åsyftar placering av ungdom över 16 år i enskilda hem. Sådana ungdomar är inte i lagens mening fosterbarn. I 46 8 barnavårdslagen definieras fosterbarn som barn under 16 år, vilket vårdas och fostras i annat enskilt hem än hos föräldrarna eller annan rättslig vårdnadshavare. För dessa barn gäller bestämmelserna i barnavårdslagen om tillstånd till placeringen av barnavårdsnämnden i fosterhemskommunen och om tillsyn av denna nämnd. Beträffande fosterbarn som är omhändertagna enligt 25 och 29 § eller enligt 318 barnavårdslagen gäller också de nyssnämnda bestämmelserna om tillstånd och tillsyn av barnavårdsnämnden i fosterhemskommunen, men även den barnavårdsnämnd som har omhändertagit barnet har skyldighet att öva tillsyn. Ungdomar över 16 år — som herr Björck tydligen är intresserad av — är alltså inte fosterbarn i lagens bemärkelse. För dem gäller inte bestämmelserna i 7 kap. barnavårdslagen. Tillstånd till placeringen erfordras inte av barnavårdsnämnden i den kommun där den unge skall placeras, och inte heller skall denna nämnd öva tillsyn. Socialstyrelsen har dock i Råd och anvisningar rekommenderat att en barnavårdsnämnd som skall placera sådana ungdomar alltid först inhämtar yttrande från barnavårdsnämnden i den kommun, där det tilltänkta familjevårdshemmet är beläget. Likaså bör den pla cerande nämnden anlita hjälp av nämnden i vistelsekommunen vid utövande av tillsynen. Som jag redan har anfört avser fosterhemsutredningen att ta upp dessa frågor och undersöka även förhållandena beträffande ungdomar över 16 år i enskilda hem.
Herr talman! Jag är väl medveten om den skillnad mellan barn över och under 16 år som statsrådet här redovisar. Men de principer som gäller angående placeringen av flera barn eller endast ett i samma fosterhem bör rimligen aktualiseras i båda fallen. Jag ber därför att än en gång få uttrycka den förhoppningen att man inom departementet tar initiativ för att se över reglerna, så att några ytterligare sådana händelser inte kan inträffa. Det finns konkreta exempel på att liknande fall har förekommit i fråga om barn under 16 år.

Herr talman! Fru Dahl har frågat mig, om jag är beredd att vidta åtgärder för att tillförsäkra studiehjälp i samma omfattning som för andra vuxenstuderande till de studerande vid de tekniska aftonskolorna så länge denna utbildningsväg finns kvar. Enligt vad jag erfarit har centrala studiehjälpsnämnden nyligen föreskrivit, att studiebidrag tills vidare skall kunna utgå till studerande vid tekniska aftonskolor enligt samma grunder som

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. Det är bra att centrala studiehjälpsnämnden nu har omprövat sitt tidigare beslut, som uppenbart stred mot de bestämmelser den själv utfärdat. När man ser på detta fall och noggrant går igenom grundmaterialet får man ett starkt intryck av att nämnden haft ganska bråttom när det gällt att fastställa, informera om och tillämpa sina egna regler. Jag har vid min genomgång upptäckt felaktigheter, inkonsekvenser och motstridiga bestämmelser i materialet, som jag inte skall trötta kammaren med att räkna upp. Men jag tror att en mycket grundlig genomgång av materialet och en sammanställning av samtliga meddelade regler och tillämpningsbestämmelser i en översiktlig handling skulle behövas. Som det nu är måste det vara mycket svårt att tolka och tillämpa bestämmelserna och för de enskilda eleverna att ta reda på och bevaka sina rättigheter. De 8000 studerande det här gäller har fått sin rätt. Jag har tolkat svaret så, att de kan räkna med att i fortsättningen få studiestöd i samma omfattning och på samma grunder som andra vuxenstuderande. Men det vore i och för sig värdefullt om vi kunde få ett ytterligare och mera konkret klarläggande av statsrådet om vad som kommer att hända framöver med denna Srupp. Jag är väl medveten om att det är svårt att konstruera ett i alla avseenden rättvisande system, och som nämnden säger behövs en kontinuerlig översyn så att eventuellt erforderliga förändringar och omklassningar kan göras. På den punkten är vi eniga. Men jag skulle vilja uttala förhoppningen att man inte kommer att vara alltför restriktiv vid bedömningen. De vuxenstuderande har ändå så många problem av ekonomisk, social, praktisk och studiemässig natur som ungdomsstuderande inte har. Det är i själva verket inte så många som uppnår de 85 poäng som krävs för att studiestöd skall utgå. Erfarenheterna på studieorterna visar ockå att en del, t.ex. ensamföräldrar, tar på sig alldeles för stor studiebörda för att nå upp till 85 poäng, eftersom de är beroende av studiestödet. I den tekniska aftonskolan omfattar läsåret 39 veckor med 16 timmar i veckan. Det innebär att de med förberedelserna har minst 40 timmars studiearbete i veckan. Detta är lika mycket som man många gånger kräver av studerande vid universiteten och som räcker för att de skall få studiestöd. Dessa förhållanden anser jag bör påverka bedömningen. I anslutning härtill vill jag säga några ord om deltidsstuderande vuxna. Dessa har i dag inget studiestöd alls, och de har ändå mycket betydande kostnader för sina studier. De kan inte fritt välja arbete, de måste avstå från övertidsarbete och kvalificerade arbetsuppgifter och ibland måste de ta tjänstledighet. De har kostnader för barntillsyn m.m. De skulle verkligen vara i behov av studiestöd. Anser statsrådet att kommittén för studiestöd åt vuxna har möjlighet att ta upp denna fråga?
Herr talman! Jag vill som svar på den fråga fru Dahl ställde i sin kommentar till mitt första svar allmänt framhålla, att det tillsatts en kommitté som för närvarande arbetar med en översyn av Aela problematiken om studiesocialt stöd för vuxenstuderande. Kommitténs mandat är sådant att det omfattar praktiskt taget alla problem som kan uppkomma i detta sammanhang. Vad särskilt gäller den grupp som fru Dahl nu tagit upp, nämligen de studerande vid de tekniska aftonskolorna och deras utsikter att erhålla studiestöd på sikt vill jag säga att dessa frågors besvarande delvis är avhängiga av arbetet inom den stora kommittén. Jag vill tillägga att centrala studiehjälpsnämnden enligt vad jag erfarit systematiskt går igenom de anvisningar som nämnden under senare år successivt givit ut. Vi skall komma ihåg att den vuxenutbildning som vi talar så mycket om och vill förbättra har expanderat kraftigt under de senaste åren. Detta har medfört att centrala studiehjälpsnämnden som sagt successivt måst utfärda anvisningar. Det blir då såsom i liknande sammanhang lätt så, att den ena anvisningen inte till alla delar korresponderar med den andra. Detta ligger i utvecklingens natur, men en översyn är på gång.
Herr talman! Det svar som jag fick i andra omgången tycker jag är ännu mer tillfredsställande än det första, eftersom jag nu fick reda på att man faktiskt kommer att se över de bestämmelser som finns så att de kommer i bättre överensstämmelse med varandra.

Jag hälsar detta besked med tillfredsställelse.

Herr talman! Herr Hedin har frågat, om jag som komplement till statsministerns svar vid telefonväktarprogrammet den 20 oktober vill upplysa kammaren om på vilket sätt frågan om traktorskatten togs upp vid och påverkade vårens jordbruksförhandlingar.

I detta sammanhang förde statens prisförhandlare in frågan om momsen och hävdade att denna skulle komma att innebära minskade utgifter för jordbruket som näring. Då framhöll jordbrukets förhandlare att skatteförändringar av detta slag inte borde få påverka prisuppgörelsen. I det läget var det känt att vi skulle få en traktorskatt; den exakta utformningen var man okunnig om men frågan hade varit föremål för remiss. Att jordbrukarna inte ville ha traktorskatten är en helt annan sak. Jordbrukarna sade då naturligtvis att om momsen skall medräknas skall också den eventuella traktorskatten det. Men hela frågan avfördes.» Den beskrivning jag sålunda tidigare gett i riksdagen av hur traktorskatten togs upp vid jordbruksprisöverlägg ningarna har jag ingen anledning att ändra på.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

Det är riktigt att statens priskommitté ansåg att frågan om moms borde tas upp i förhandlingarna, men att jordbrukets förhandlare sade att det inte finns någon principiell anledning att göra det, eftersom momsen gynnar andra näringar lika mycket som jordbruket. Statsministern framhöll däremot i sitt svar i radio inte mindre än fyra gånger att frågan togs upp vid förhandlingarna i våras och att man då beslöt att kvitta den kostnad som traktorskatten innebar för jordbrukarna mot den lättnad som momsen skulle medföra. Därför vill jag fråga jordbruksministern om detta är riktigt. Beskedet överensstämmer ju inte alls med jordbruksministerns eget uttalande under debatten 1 våras. Jag tycker det finns anledning att reagera mot statsministerns uttalande, som inte bör få stå oemotsagt. Det är uppenbart att statsministern har varit felinformerad i denna fråga. Regeringens priskommitité fick en anmodan av jordbrukets förhandlare att ta hänsyn till traktorskatten men avvisade detta under framhållande av att en skatt, som det ännu inte framlagts förslag om, inte kunde beaktas vid förhandlingarna. Sådant var det faktiska läget.
Herr talman! Påståendet att statsministern var felinformerad tillbakavisar jag med skärpa, ty informationen kom från mig och grundade sig på vad som sades i den debatt som fördes i våras när vi behandlade prisuppgörelsen på jordbrukets område. Orsaken till att jag över huvud taget nämnde traktorskatten i den diskussionen var att det från visst håll gjordes gällande att traktorskatten kastats in som en extra pålaga efter det att prisöverenskommelsen träffats Jag tillba-. kavisade då med skärpa att denna skatt var en pålaga som man inte kände till. Den faktiska läget är följande — jag har dokumentationen i min hand och följde för övrigt förhandlingarna bättre än någon annan i detta land: Våra prisförhandlare utvecklade i sitt bud till jordbrukarnas förhandlare det förhållandet att momsen innebar en lättnad för jordbruksnäringen. Man hade delade meningar om storleken av denna lättnad — från 90 till 50 miljoner kronor — men att momsen innebar en lättnad ifrågasattes aldrig. Men när prisförhandlarna höll fast vid att lättnaden skulle medräknas så krävde jordbrukets förhandlare i sitt skriftliga bud den 5 mars att hänsyn också skulle tas till den väntade traktorskatten. Vid den slutliga uppgörelsen tog man sedan inte med vare sig momsen eller traktorskatten. Det är riktigt att prisförhandlarna omnämnde momsen i sin skrivelse till departementet, men jag har i departementschefens uttalande inte berört vare sig momsen eller traktorskatten, eftersom jag betraktade de båda sakernå som kvittade mot varandra.

Herr talman! Det sägs att denna sak togs med i prisförhandlingarna, men mig veterligt finns detta inte skriftligen belagt på någon punkt. Det anges inte i propositionen, såvitt jag förstår, och jag känner inte till någon handling där det står att man verkligen har kvittat dessa två saker mot varandra. Och det hade väl varit orimligt att kvitta dem, ty man visste ju inte alls vilket belopp traktorskatten skulle uppgå till. Man var inte heller ense om vilket belopp den lättnad representerade som övergången till moms innebar för jordbruket. Jordbruksministern nämnde här siffran 50 miljoner, medan statsministern i sitt svar under telefonväktarprogrammet sade att det gällde 80—90 miljoner. Dessa båda sistnämnda belopp har för övrigt nämnts vid flera olika tillfällen. Det kan inte vara rimligt att kvitta två saker mot varandra när man i bägge fallen är ytterligt osäker om konsekvenserna. I det ena fallet — jag syftar till traktorskatten — var det inte heller känt hurudan utformningen skall bli. Statsministern sade som svar på en första fråga i radioprogrammet att »>man hade uppe det här i jordbruksförhandlingarna i våras — då hade man räknat ut att på momsen tjänade bönderna en 80—90 mkr. Traktorskatten kostar bönder ungefär 40 mkr. Då beslöt man att föra bort båda de här sakerna — — —.» Det har alltså lämnats olika uppgifter om beloppet bl.a. från statsministern och jordbruksministern. Som svar på en annan fråga yttrade statsministern: >För ur jordbrukets synpunkt är den inräknad i uppgörelsen.» »Är den det?» undrade frågeställaren. »>Ja, genom att man kvittade bort den på det här sättet>, löd statsministerns svar. Jordbruksministern har här besvarat frågorna på ett betydligt mer nyanserat sätt. Men jag kan inte se att de exakta svar som statsministern gav i telefon väktarprogrammet på något vis överensstämmer med verkligheten.
Herr talman! Jag framhöll att de statliga prisförhandlarna och jordbrukarnas förhandlingsdelegation hade delade meningar om hur pass omfattande den lättnad skulle bli som jordbruket fick genom omläggningen till moms. Våra förhandlare beräknade detta till 80—90 miljoner kronor, men det ansåg jordbrukarnas förhandlingsdelegation var för högt — deras uppskattning låg vid ungefär 50 miljoner kronor. Det var den information som jag nyss gav kammaren. Att man hade klart för sig vad traktorskatten skulle innebära för näringen vid det aktuella tillfället råder det inget tvivel om. Jordbrukarna lämnade den 5 mars ett förhandlingsbud till statens prisförhandlare, vari krävdes att man i den slutliga uppgörelsen skulle ta hänsyn till den belastning som traktorskatten innebar för jordbruket. Detta är skriftligen upptaget i jordbrukarnas bud av den 5 mars, som jag har i min hand. Jag har inte velat åberopa det papperet tidigare, ty jag trodde inte att det var nödvändigt. När man sedan gjorde upp fick man ju de priser på de olika produkterna som man kunde enas om, och man hade fört bort både momsen och traktorskatten. Skattefrågorna är inte intressanta nu, utan vi får diskutera dem när vi nästa gång skall fastställa priser på jordbrukets produkter. Då får vi ta ställning till hur mycket jordbruket har tjänat på lättnaderna och hur mycket det har förlorat genom pålagorna. Jag kan inte se någon skillnad mellan det svar som statsministern givit och de besked som jag själv lämnat vid flera tillfällen. Möjligen uttrycker sig statsministern något elegantare än jag gör, men innehållet är exakt detsamma.

Herr talman! Det är riktigt, herr jordbruksminister, att jordbruket begärde att traktorskatten skulle få tas med vid förhandlingarna. Detta avvisades emellertid, enligt de uppgifter jag fått, av regeringens prisförhandlare med motiveringen att det inte gick att diskutera en skatt som ännu inte ens föreslagits i riksdagen. Och att man alltså inte visste "vilket belopp skatten skulle uppgå till. När det gäller momsen var det jordbrukarna som menade att det inte var rimligt att ta denna med i beräkningarna därför att det är en skatt som generellt påverkar hela näringslivet och alltså inte bara jordbruket. Detta var, såvitt jag förstår, anledningen till att båda frågorna avfördes, och det innebar inte att de olika skatterna kvittades mot varandra. Enligt min mening är det viktigt att ha denna skillnad klar för sig inför de framtida prisförhandlingarna. Jag hoppas att man då har möjlighet att få kompensation för den merkostnad som traktorskatten innebär. Momsen finns det, såvitt jag kan förstå, inte samma anledning att ta med i dessa beräkningar.
Herr talman! Jag kan inte nu ge några löften om vad jordbrukarna kommer att få vid nästföljande uppgörelse, men vi skall självfallet ta hänsyn till både momsen och traktorskatten precis som till alla andra omständigheter som påverkar näringen som sådan. Jag håller före att under de diskussioner som fördes vid prisförhandlingarna 1 våras — och som jag följde hela tiden — gick meningarna om momsen och traktorskatten fram och tillbaka. Men när parterna gjorde upp i mars sade de sig att de inte skulle bry sig om att ta med vare sig momsen eller traktorskatten. För egen del var jag också mycket angelägen att inte ta med någondera av dessa skatter i det resonemang som jag förde i departementschefsanförandet kring uppgörelsen för att därmed markera, att jag hade avfört både momsen och traktorskatten från förhandlingarna.
Herr talman! Att man skulle ha kvittat momsen mot traktorskatten har förnekats såväl av RLF:s ordförande som av andra personer som ingick i jordbrukets förhandlingsdelegation. Det måste i så fall ha skett vid några hemliga förhandlingar, som inte finns dokumenterade på något sätt.
Herr talman! Jag känner inte till vad jordbrukets förhandlare har sagt till sina medlemsorganisationer, men jag har lagt märke till att en del av mina nyförvärvade vänner gjort gällande att jag ljuger. Jag har förlåtit dem, eftersom jag har förstått att de vid sina möten har varit illa klämda i fråga om traktorskatten, som djupt har ogillats av medlemmarna.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat om särskilda åtgärder kommer att vidtas för att öka sysselsättningsmöjligheterna i domänverkets skogar i Norrlands inland med anledning av det särskilda bidrag för reproduktionsåtgärder som skall utgå åren 1970 —1971. Som svar på herr Nilssons fråga får jag meddela, att domänverket och arbetsmarknadsstyrelsen under innevarande höst har överenskommit att domänverket skall ställa avverkningsobjekt till förfogande inom de fyra nordligaste länen för sysselsättning av äldre, lokalt bunden arbetskraft. Överenskommelsen gäller i första hand avverkningssäsongen 1969/70 och avser såväl ren avverkning som upparbetning av gagnvirke vid ungskogsröjningar på domänverkets marker. Genom denna överenskommelse har det alltså skapats förutsättning för ökad sysselsättning i domänverkets skogar inom det av herr Nilsson nämnda området.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Bakgrunden till den är att jag har uppmärksamamt att domänverket har varit senfärdigt när det gällt att tillgodose en viss del av sysselsättningsbehovet, medan andra skogsägarkategorier beredvilligt har ställt sig till förfogande; jag syftar då på beredskapsarbeten i de enskilda skogarna. Först så sent som för två år sedan öppnade domänverket sina skogar för beredskapsarbeten. Det är anmärkningsvärt att det har dröjt så länge innan detta skedde. När regeringen lade fram det s.k. Norrlandspaketet i Luleå för någon tid sedan, presenterades bidrag till reproduktionsåtgärder i Norrlands inland. Avsikten var att tillgodose sysselsättningen för äldre, lokalt bunden arbets kraft och stimulera till ökade avverkningar. Privatskogsbruken, som i sommar har varit engagerade för liknande åtgärder, har redan lämnat informationer för att öka avverkningarna på enskild skog. Detta är alltså bakgrunden till att jag har frågat vad domänverket har gjort — domänverket är ju en stor skogsägare i det område som det här främst gäller och har därför ett mycket stort ansvar. Jag finner statsrådets svar tills vidare tillfredsställande. Däri lämnas dock inga uppgifter om den aktuella planeringen för avverkningar i domänverkets skogar, och frågan gäller här omfattningen av avverkningarna. Jag förutsätter emellertid att statsrådet noga följer utvecklingen och att domänverket tar sin del av ansvaret för sysselsättningen i skogarna. Denna verksamhet är mycket välkommen; den är nödvändig och väl lämpad för att sysselsätta den äldre, lokalt bundna arbetskraften. I går sade en socialdemokratisk talare från denna talarstol att staten gjorde uppoffringar genom att lämna bidrag till beredskapsarbeten i enskilda skogar. Jag hoppas att statsrådet inte uppfattar saken på samma sätt. Sådant arbete är det minst kostsamma av beredskapsarbeten och ger den lokalt bundna arbetskraften, som i allmänhet har vana vid detta slag av arbete, sysselsättningstillfällen. Bidragen är dessutom en investering i den framtida sysselsättningen.
Herr talman! Herr Sjöholm har frå gat mig om jag anser att rättspraxis i fråga om nödvärnsrätten har utvecklats i fullgod överensstämmelse med lagstiftningens syften. Jag har inte anledning att antaga annat.
Herr talman! Jag tackar för svaret — det var dock ett svar även om det var något säreget formulerat. Jag hade föredragit ett ja eller ett nej, som jag tycker är bra svar på enkla frågor. Dessutom har jag frågat vad statsrådet anser och inte vad statsrådet antar, och det är faktiskt ganska stor skillnad. Min fråga har inspirerats av några aktuella rättsfall, som jag givetvis inte skall gå in på här. Men jag är intresserad av den allmänna rättsutvecklingen på detta område. Nödvärnsrätten har tyvärr med den stigande våldsmentaliteten blivit alltmer aktuell. När samhället inte kan skydda medborgarna blir det i sista hand de själva som får stå för skyddet. Särskilt allvarligt är detta för äldre människor, pensionärer, som bor ensligt och dess värre allt oftare utsätts för överfall. Det gäller då att inte bruka större våld än nöden kräver. Statsrådet är säkerligen ense med mig om att det kan vara svårt att i en situation som kanske är livshotande balansera det mått av våld som man får använda. Det är så dags för de närmaste anhöriga att säga att det skulle ha behövts större nödvärn när en person kanske redan blivit ihjälslagen. Jag skulle gärna se att statsrådet övervägde en omformulering av lagreglerna, så att rätten att försvara sig i någon mån utvidgas. Detta var väl egentligen också avsikten när den nya brottsbalken infördes. Så har emellertid inte skett i praxis, och jag tycker därför att statsrådet nu borde försöka leda utvecklingen efter den linjen. Jag antar att statsrådet vill göra detta, och jag anser att statsrådet bör göra det.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att det omskrivna fallet icke var något exempel på nödvärn, men det förekommer andra fall som har sådan karaktär. Jag tror att utvecklingen i stort har gått i en riktning som inte var avsedd när brottsbalken skrevs. Domstolarna sköter givetvis dessa fall riktigt och gör de rätta bedömningarna, men de skulle ändå kunna få ett ytterligare stöd genom en omformulering av lagen som gör att området för straffri nödvärnsrätt i någon mån utvidgas.

Herr talman! Herr Clarkson har frågat chefen för kommunikationsdepartementet om han vill vidta åtgärder för att Hälsingborg och nordvästra Skåne skall få sin försenade TV 2-utrustning snabbare. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt utbyggnadsplanen för TV 2 nätet har slavsändaren i Hälsingborg beräknats kunna sättas i reguljär drift vid årsskiftet 1969—1970. Till följd av avsevärda förseningar i leveranserna av sändarutrustning till televerket kommer emellertid starien av denna sändare jämte vissa andra slavsändare att bli något fördröjd. Enligt vad jag erfarit från televerket torde de försenade sändarna kunna sättas i reguljär drift under första kvartalet 1970.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Tyvärr var svaret av det slag som jag hade fruktat. Det hade lika gärna kunnat utformas som ett enkelt nej. Tydligen anser sig utbildningsministern inte kunna vidtaga några åtgärder för att åstadkomma en snabbare verkställighet av leveranserna av TV-utrustning för sändningar inom Hälsingborg och nordvästra Skåne. Nordvästra Skånes befolkning har i mycket stor utsträckning investerat pengar i TV 2-utrustning inför den aviserade premiären för den nya kanalen, vilken för Hälsingborg och nordvästra Skåne hade beräknats ske vid årsskiftet. Genom leveransförseningar har den nå premiär för TV 2-sändningarna blivit uppskjuten, vilket innebär att mycket pengar lagts ned om icke i onödan, så dock i förtid för detta ändamål. Inom Nordvästra Skåne tycker man sig ofta vara en eftersatt provins i vårt land, och det av utbildningsministern använda uttrycket »slavsändare» är symtomatiskt, eftersom man åtminstone i detta fall känner sig tillhöra ett slavområde. Jag skulle önska att statsrådet lämnade ett klart och entydigt besked huruvida det är möjligt att åstadkomma en snabbare verkställighet av leveranserna. Det måste vara fråga om en brist i planeringen, som man på något håll är ansvarig för, och det måste finnas något sätt att attackera hela problemet. Om statsrådet åtminstone tar ett initiativ, tror jag att verkställigheten kan påskyndas, om än mycket ringa tid. Varje dag som kan vinnas är emellertid av värde. Det var detta som var avsikten med min fråga. Jag ställde den inte för att kverulera, utan för att någonting skulle göras. Jag ber alltså statsrådet ge oss besked om huruvida så kan ske eller om vi måste finna oss i den försening som uppstått av tekniska skäl.
Herr talman! I juli 1969 bestämdes att TV 2-starten skulle förläggas till den 5 december 1969. Starten sker alltså tidigare än vad som förutsattes i 1966 års plan. Trots detta kommer samtliga större stationer, inklusive en provisorisk station i Boden, att vara klara för reguljär drift till programstarten. Av de åtta slavstationerna kommer fyra att kunna sättas i funktion vid årsskiftet 1969— 1970 i enlighet med den ursprungliga planen. Starten av de fyra övriga har tyvärr blivit försenad, vilket innebär att de inte kommer att kunna fungera förrän under första kvartalet 1970 och inte såsom hade varit önskvärt vid årsskiftet. Sedan skall jag inte kommentera talet här om slavområden. Det tror jag trots allt är mycket överdrivet. I området Hälsingborg—nordvästra Skåne är det i många fall möjligt att få en acceptabel mottagning av programmen i TV 2 genorm att ta in sändningarna från stationen i Hörby, i norra delarna av Skåne från stationen i Halmstad. Riktigt så slavmässigt som här sagts är därför inte det hela.

Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att vi troligen inte ens under det första kvartalet 1970 har någon TV 2 sändning i nordvästra Skåne, herr statsråd. Det är i verkligheten en mycket ringa tröst att kunna ta in sändningarna från Hörby eller Halmstad. Jag har skaffat mig utrustning för att kunna göra det, men det är »snöväder» på bilden hela tiden och alltså ingenting som man med någon större njutning kan ta del av.

Herr talman! Herr Werner har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att lämna lärarna stöd i fråga om upprätthållande av disciplinen i skolorna. Som svar på herr Werners fråga ber jag att få hänvisa till de riktlinjer som regeringen i maj 1968 utfärdat för skolöverstyrelsens arbete för främjande av goda arbetsförhållanden i skolan.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som trots sin kort het ger vid handen att regeringen inte anser situationen i skolan tillfredsställande. Det är ju bra. Disciplinproblemet i skolorna är verkligen högaktuellt. Det är väl många komponenter som där ingår i bilden. Jag nämner här bara de ständiga omorganisationerna på skolans område. Kanske får också vissa missuppfattningar om skoldemokratins idé räknas till orosmomenten. Min fråga föranleddes närmast av ett ganska skrämmande radioprogram för några veckor sedan, i vilket sex, sju lärare i en storstad intervjuades anonymt. Deras erfarenheter var mycket dystra. Lärarnas hela energi gick ibland åt till att hålla ett grepp om klassen, och en lärare sade att han inte hade meddelat någon undervisning alls denna termin; det hade han inte orkat med. En annan lärare sade att han måste låsa dörren vid lektionens början för att kunna hålla eleverna kvar i klassrummet. De intervjuade förklarade också att de kände sig nedslitna, och de undrade hur det skulle se ut för dem när de närmade sig pensionsåldern. En studierektor förklarade vid samma tillfälle att läget på flera håll är katastrofalt. Som orsak till missförhållandena angav lärarna själva bl.a. att de saknade kunskaper om hur man handskas med ungdomar, hur man upprätthåller disciplin och ordning, hur man får eleverna att ta av sig ytterkläderna, hur man får dem att ta plats i bänkarna, att upphöra att prata o.s.v. Det var frågor av det slaget som lärarna ställde till varandra. Vidare sade de att läraren oftast är ensam med sina bekymmer. Han talar ogärna om dem med sina kolleger. Det finns heller ingen nämnd vid skolan att vända sig till. En lärare hade vänt sig till rektorn, men följden blev bara att lärarens tjänstgöringsbetyg sänktes, och det var ju ett dåligt resultat. Dagspressen informerar också ständigt om dessa problem. Jag vet givetvis att man måste ta dagspressens uppgifter med en nypa salt, men något ligger ändå bakom dem. Det är tacknämligt att den nye Sö-chefen Jonas Orring nu har tagit bladet från munnen och stöttat lärarna vid flera tillfällen. Smålandsposten — som brukar vara en tillförlitlig tidning — skriver att lärarjobbet är på väg att bli outhärdligt. Man frågar sig nu om de utfärdade riktlinjerna verkligen är av den karaktären att de blir ett stöd för lärarna och därmed också bidrar till att eleverna får en undervisning av god kvalitet.
Herr talman! Jag är väl medveten om att enskilda lärare kan ha problem, men jag tror inte att vi förbättrar situationen genom att svartmåla den. Det hålls väl ungefär 50 miljoner lektioner under ett år i vårt land, och om de mycket tråkiga incidenter som inträffat ställs i relation till detta antal lektioner, så blir bilden en helt annan. Hundra svåra fall kan vara hundra fall för mycket, men jag vill ändå göra denna lilla korrigering av herr Werners inlägg. Vad beträffar de riktlinjer som utfärdades i maj 1968, så avser de arbetssituationen och arbetstrivseln i skolan -— och inte enbart för eleverna utan också för lärarna och övriga anställda inom skolan. I sammanhanget behandlas elevvården och skoldemokratin. Det finns också vissa pågående forskningsprojekt som berör det problem herr Werner aktualiserat. Jag tror att detta arbete, som bedrivs på bred front inom skolöverstyrelsen, är utomordentligt betydelsefullt. Problemet är komplicerat, men det är viktigt att ett gott resultat nås. Personligen fäster jag stor vikt vid detta arbete.
Herr talman! De utfärdade riktlinjerna kan säkerligen göra sitt. Men att det är en begränsad grupp lärare som har svårigheter bör inte hindra oss från att göra vad vi kan för att hjälpa den gruppen. Och om vi frågar lärarorganisationerna ger de helt säkert en bild av situationen i skolan som är minst lika dyster som den jag har redovisat. Vad man också efterlyser ute ifrån fältet är en kanal till skolöverstyrelsen. Man har en känsla — och den är måhända riktig — av att skolöverstyrelsen inte riktigt har läget klart för sig, inte har någon kanal ut till fältet så att styrelsen kan få reda på vad som där sker.

Herr talman! Herr Lundberg har ställt vissa frågor till mig om provning och upphandling av dentalmaterial. Riksdagen bemyndigade i våras Kungl. Maj:t att träffa avtal med Danmark, Finland och Norge om upprättande av ett nordiskt institut för odontologisk materialprovning. Avtalet undertecknades i Oslo i oktober i år och skall nu ratificeras. Styrelse för institutet kommer inom kort att utses. Institutet beräknas kunna börja sin verksamhet nästa år. Förbrukningen av material och instrument inom tandvården har ökat väsentligt under senare år. Årskostnaden är nu ungefär 35—40 miljoner kronor i Sverige, i hela Norden inemot 100 miljoner kronor. Nya material och preparat introduceras ofta på marknaden, men erfarenheten visar att de nya va rorna inte alltid är så genomprövade som är önskvärt. Det ligger såväl i tandläkarnas som i allmänhetens och sjukvårdshuvudmännens intresse att materialprovning kan ske genom en institution som är objektiv och oberoende av enskilda vinstintressen. Även för tillverkarna måste det vara av värde att få sina produkter prövade av en opartisk instans. Det nya materialprovningsinstitutet kommer att ha ett nära samarbete med odontologiska fakulteten vid Oslo universitet och med Sentralinstituttet for industriell forskning — en motsvarighet till statens provningsanstalt i Sverige. Som jag framhöll i årets statsverksproposition räknar jag vidare med att institutet kommer att samarbeta även med provningsanstalter samt tekniska och odontologiska högskolor i Norden i övrigt och därmed tillgodogöra sig dessas resurser och kunnande. Härigenom kan institutet få en rationell uppläggning av sitt arbete trots att den fasta personalen blir rätt begränsad — till en början endast sju personer. Det är alltså inte fråga om någon stor och dyrbar inrättning som skall sättas i gång. Herr Lundberg berör också det internationella standardiseringsarbetet på dentalvaruområdet. Då en stor del av de dentalvaror som används i landet är importerade är det nödvändigt att Sverige tillämpar internationella standards och deltar i arbetet med att fastställa sådana.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Samtidigt måste jag dock säga att innehållet är ganska tunt. Svaret tar inte upp huvudfrågorna i interpellationen. När det nu skall etableras internationellt samarbete på detta område har jag varit angelägen om att framhålla att man skall se till att det verkligen avkastar värdefulla resultat. Det skall fylla en verklig uppgift från inte bara svensk utan även nordisk synpunkt. Men eftersom jag har den bestämda uppfattningen att det föreslagna institutet inte kommer att fylla någon som helst värdefull uppgift för Norden beklagar jag att man beslutat fullfölja hela denna tanke. Någon har i en tidningsartikel skrivit att det mest utmärkande för det nordiska samarbetet är dess pragmatiska karaktär, att man samarbetar på område efter område alltefter behov men utan egentlig mening. Några andra arrangemang än sådana som betingas av på varje särskilt område fattade beslut vidtas inte. Skribenten anser därför att sådant samarbete inte medför andra förpliktelser än av rent moraliskt slag. Härav följer att man så gott som regelmässigt undvikit att etablera gemensamma institutioner av den typ, som exempelvis EEC-länderna inrättat och som med tiden utvecklats till jättelika byråkratiska komplex med tusen sinom tusen anställda. Jag anser att det är mycket vanskligt att på det nordiska planet ta upp ett samarbete på ett område, där vi både i Norge och i Sverige har minst sagt underliga erfarenheter. Jag är medveten om att vi förbrukar material för mycket stora belopp på området. Med hänsyn härtill anser jag som landstingsman och som intresserad av sjukvårdens utbyggnad i allmänhet att medel som kan avvaras i första hand bör användas till att direkt ge människorna hjälp på tandvårdsområdet. Då jag inte kan inse att det planerade institutet har någen som helst betydelse för denna uppgift, hade jag helst önskat att det aldrig kom till stånd. I varje fall bör man, om man redan har beslutat att starta byggenskapen, försöka att i allra högsta grad begränsa institutets uppgifter. Det ligger givetvis i tandläkarnas, allmänhetens och <sjukvårdshuvudmännens intresse att vi kan få en objektiv och av enskilda vinstintressen oberoende verksamhet på detta område. De handlingar som jag under sju å åtta år tagit del av i detta sammanhang har emellertid gjort mig mycket skeptisk mot institutioner av detta slag.

Det är erfarenhet av detta slag som gjort att jag är mycket skeptisk mot så kallade sakkunniga på detta område. Statsrådet säger att det är fråga om en mycket liten organisation, som skall bedriva samarbete med Oslo universitet och med Sentralinstituttet for industriell forskning. Det riktiga hade emellertid varit att utnyttja de provningsresurser som redan finns i respektive länder. I stället för att lägga ned stora kostnader på detta projekt hade vi kunnat utnyttja svensk, norsk och dansk industri för att göra analyserna. Jag har själv sett att man exempelvis i Västerås kan genomföra sådana provningar på ett mästerligt sätt. Samtidigt har emellertid svenska produkter skickats till Australien och till Danmark där det för dryga pengar gjorts analyser som givit ganska värdelösa resultat ur vetenskaplig och forskningsmässig synpunkt. Det framhålles i svaret att institutet i fråga inte skall bi någon dyr inrättning utan till en början skall sysselsätta endast sju personer. Såvitt jag förstår kommer emellertid på detta som på andra områden Parkinsons lag att göra sig gällande. Därför torde det inte stå på förrän det blir en stor organisation som kostar miljoner och åter miljoner men som 'vi huvudmän för sjukvården inte kommer att ha något som helst utbyte av. Det kan ju synas underligt att jag är så skeptisk. Men här talas exempelvis om internationella standards. Vi har, herr statsråd, talat om standards på detta område sedan år 1964. är det någon som kan säga vad resultatet är?

Jag frågar: Kan herr statsrådet redovisa något av värde i fråga om standards från de kommittéer som tillsatts? De har sysselsatt både professorer och andra; jag vet inte om man hållit några sammanträden inom dessa kommittéer, men det skall man väl ha gjort. Det finns ju områden inom tandvården där vi verkligen behöver pengar men där synnerligen stor sparsamhet tillämpas. Ja vill erinra om den diskussion som för närvarande pågår om fluorideringen. Jag har själv varit med om att stödja tanken på vattenfluoridering, men det förs ju för närvarande en livlig diskussion om faran av förgiftning härvidlag. Vi har även sett att exempelvis vissa sötningsmedel, som tidigare rekommenderats, nu betecknas som livsfarliga. Då blir man ganska fundersam. Vetenskapsmännen påpekar också att det i vårt samhälle förekommer giftiga medel om vilka man egentligen inte vet vad de kommer att innebära för människans hälsa och för arvsanlagen. Det hade väl varit riktigare att anslå medel och försöka få till stånd en saklig diskussion, där de olika meningarna om fluoridering m.m. kunnat redovisas. Statsrådet kunde ha låtit t.ex. professorerna Yngve Ericsson och Erik Welander samt odontologie doktorerna Sten Forshufvud i Göteborg och Gunnar Bergström i Örebro komma samman och diskutera föroch nackdelar. Vi i Uppsala åberopas ofta därför att vi har fluor i vattnet, och det anses att allt skulle vara rätt väl beställt hos oss. Jag måste erkänna att när jag läste de första rapporterna och såg statistiken ville jag gärna tro på detta. Huruvida fluorideringen av vattnet har spelat en avgörande roll för folktandvården vet jag inte. Men därvidlag skulle forskningen sättas in, ty om vi gör ett misstag på detta område kan det få katastrofala verkningar. Har man en standard för exempelvis ett handtag, så är ju inte alla de händer som skall hålla i detta handtag stöpta i samma form. Jag har samma uppfattning i fråga om tänderna, eftersom dessa är olika hos olika människor — om de nu har dem kvar. Eftersom Uppsala nämnts vill jag säga att tandvårdsinspektören uttalat att han kan tänka sig att tillsatsen av fluor påtagligt minskat tandrötan i Uppsala län. Samtidigt säger emellertid tandinspektören såväl som alla andra att Uppsala län tidigare inte hade någon tandvård alls. Så var det under min uppväxttid och vi måste finna oss i att ta det som det då var. Sedan denna tid har vi inom länet systematiskt vidtagit åtgärder för att på alla sätt förebygga tandrötan och hjälpa dem som haft skadade tänder. Herr talman! Jag måste erkänna att hela frågan om ett nordiskt samarbete på detta område för mig ter sig något dunkel och oförklarlig. Jag beklagar att vi nu skall ge oss in på detta.

Jag tror inte på objektiviteten hos ett nordiskt institut för odontologisk forskning. I varje fall förutsätter jag att statsrådet ser till att ingen av dem — vare sig i Norge eller i Sverige — som nu varit med om de åtgärder, som i viss mån tangerat skandal, skall få delta i detta arbete. Koppla bort dem och ta fram personer med friska viljor och friskt blod! De får inte sylta in sig med vissa företag som lämnar >»vetenskapliga» uppgifter, vilka sedan visar sig vara ohållbara. För dem som skall använda olika produkter och även för dem som tillverkar dessa är det nödvändigt att vi kan återställa förtroendet på detta område. Detta förtroende är för närvarande ganska skamfilat. Jag skulle tro att herr statsrådet och jag är eniga på den punkten. I stället för hittillsvarande s.k. objektiva forskning måste vi ha verklig, objektiv forskning.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Lundberg att frågan om objektivitet och oberoende för mig varit helt avgörande när vi beredde ärendet och när vi förde fram frågan i årets huvudtitel och riksdagen då tog ställning. Jag är helt överens med herr Lundberg om angelägenheten av objektivitet och oberoende, Det är en självklar grundförutsättning. Sedan vill jag säga till herr Lundberg att omfattningen av det institut som startar blir starkt begränsad. Jag har nämnt att det till en början endast blir sju personer som kommer att bli engagerade. Det hindrar emellertid inte att institutets uppgifter blir av stor betydelse i många olika avseenden. Jag hade under en debatt med herr Lundberg i mars månad tillfälle att just understryka detta. Det är önskvärt att samhället medverkar till kontroll och information på detta område. De odontologiska produkter som användes i Norden är dessutom i stort sett desamma i de olika länderna. Detta är en mycket viktig uppgift, liksom det är viktigt att den tandvårdsbehövande allmänheten kan lita på att materialet är fullgott. Herr Lundberg vidgade på sitt sätt diskussionen om denna fråga till att omfatta de förebyggande åtgärderna: fluoridering etc. Förra veckan hade jag tillfälle att diskutera den saken ganska ingående här i kammaren och skall därför inte ta upp den nu. Jag är överens med herr Lundberg om att det när det gäller fluoren är utomordentligt angeläget att vi genom alla de ansvariga organen vidtar de nödvändiga och riktiga åtgärderna. Vi är övertygade om att fluoren har och kommer att få stor betydelse i den förebyggande tandvården. Erfarenheterna från bl.a. herr Lundbergs stad pekar i den riktningen; där har fluoren spelat en roll, eftersom den redan finns i vattnet av naturen. Det är helt naturligt, herr Lundberg, att Sverige deltar i det internationella arbetet beträffande standards på detta område lika väl som på andra områden. De standards som det är fråga om gäller t.ex. dimensionerna på olika instrument och kvalitetskraven på materialen. Då större delen — det vet vi — av de dentalvaror som används här i landet importeras och då svensk dentalindustri bedriver en viss export är det viktigt att Sverige tillämpar internationella standards. Utarbetandet av sådana tar dock tid. Det gäller nämligen inte blott att höra svenska sakkun niga och organisationer utan även att ha kontakt med andra länder och deras organisationer på detta område. Jag har i mitt svar understrukit behovet och värdet av internationellt standardiseringsarbete på dentalvaruområdet. Inom ramen för detta arbete äger kontakter rum med såväl den internationella standardiseringskommissionen som olika medlemsländer. Australien har kommit ganska långt på detta område. Herr Lundberg talar i sin interpellation om att varor skulle ha sänts till detta land. Jag känner inte närmare till det, men det synes troligt att detta har skett som ett led just i utbytet av inernationella erfarenheter. Herr talman! Jag vill upprepa vad jag förstod var en central punkt för herr Lundberg: Jag är helt enig med honom om att det institut som nu skall starta måste vara objektivt och oberoende. Jag har tidigare slagit fast detta här i kammaren, men jag finner anledning att göra det igen.

Herr talman!

Det är tacknämligt att man följer upp den praktiska verksamheten och sörjer för att vi inte får forskning och vetenskap för deras egen skull utan att de har någon som helst betydelse för sjukvården. Att jag nämnde Australien berodde på att man skickade vissa prover dit härifrån Stockholm. Efter vad jag kan förstå har man dock inte alls i Australien samma möjligheter att utföra prov som man har exempelvis vid Metallverken i Västerås. Eftersom landstingets kostnader för att komma till rätta med tandrötan stiger med varje år måste vi kräva att det nya institutet verkligen får betydelse och att det visar objektivitet. Jag förstår att inernationellt samarbete kan vara av betydele, men när vi sedan 1964 har hållit på med att diskutera standards utan att några sådana har kunnat fastställas blir man fundersam. Ändå har vi låtit experter på tandvård utföra forskningsarbete och skriva långa avhandlingar. Dessa bar jag efter bästa förmåga försökt ta del av, men jag får erkänna att det är ganska svårt. Forskning på detta område är en förebyggande åtgärd som jag tror har den största betydelse. De människor som råkar ut för tandbesvär måste emellertid också ha möjlighet att i större utsträckning än för närvarande få den hjälp som erfordras. Vi behöver varje krona och varje miljon som vi kan avstå för en bättre tandvård.

Vi har en metallurgisk forskning i vårt land och män och kvinnor som kan utföra behövliga prov. Det hade väl då varit riktigare att låta dem sköta den uppgiften än att på ett förmodligen bristfälligt sätt lära upp andra som sedan skall vara s.k. sakkunniga. Jag är tacksam för att statsrådet med uppmärksamhet kommer att följa denna fråga liksom fluorfrågan. Jag har själv ställt mig positiv i fluordiskussionen, men jag har kommit underfund med att statistiken inte är så säker som jag hade förmodat — det skall jag ärligt erkänna. Vid en föreläsning i Oslo, som jag hade möjlighet att ta del av, visades att de tandläkare som inte kunde redovisa ett visst resultat avskildes från undersökningarna. Med statistik kan man bevisa praktiskt taget vad som helst, men för mig som medverkat till att vatten har tillsatts med fluor är detta en myc ket allvarlig fråga. Därför hoppas jag verkligen att man får till stånd en objektiv prövning och delger riksdagen och allmänheten de senaste rönen. även om detta skulle tvinga mig att ändra min uppfattning, är det bättre än att vi vidtar åtgärder som skulle skada det vi ändå måste värna, nämligen människornas möjligheter att leva i hälsa och under en viss trygghet. Jag tackar statsrådet för alla de uttalanden han här har gjort, och jag förutsätter att han kommer att följa upp dem. Jag hoppas att det skall leda till att man begränsar det nya institutets verksamhet och i stället ägnar sig mer åt andra uppgifter.
Herr talman! När jag i våras diskuterade denna fråga med herr Lundberg hade jag anledning att understryka värdet av ett samarbete i olika avseenden när det gäller dessa provningar. När vi presenterade detta förslag skrev jagihuvudtiteln, att det är lämpligt att institutet utnyttjar de resurser för provtagning som redan finns vid de statliga provningsanstalterna i Norden. Jag framhöll vidare att det över huvud taget är angeläget att institutet etablerar samarbete med provningsanstalter samt tekniska och odontologiska högskolor i berörda länder. Jag vill alltså fästa herr Lundbergs uppmärksamhet på att jag redan klart framhållit att ett sådant samarbete är viktigt och väsentligt. Behovet av standards har understrukits i många olika sammanhang. Detta gäller även behovet av samarbete. Det framgick klart av den ganska omfattande remissbehandling vi hade av detta ärende. Eftersom herr Lundberg återkom till fluorfrågan, vill jag till slut bara fästa hans uppmärksamhet på att jag i debatten i förra veckan angående fluorideringen hade anledning att hänvisa till ett mycket viktig dokument. Världshälsoorganisationen — WHO — gjorde vid sitt sammanträde i Boston i somras ett uttalande som innebär en klar rekommendation till de olika länderna att tillsätta fluor till vattnet. WHO är vår högsta internationella hälsoorganisation, och den ställer sig alltså bakom fluoridering av vatten.
Herr talman! Statsrådet har i sitt svar till herr Lundberg pekat på diskussionen i samband med att riksdagen fattade beslutet om att upprätta denna gemensamma forskningsinstitution. Jag är glad över statsrådets deklaration att man skall ha denna samverkan mellan å ena sidan de redan etablerade provningsanstalterna i de olika länderna och å andra sidan den nya institutionen. Jag vill emellertid gärna återigen ställa en fråga som var central för mig redan då: Kan statsrådet i dag ge något besked angående möjligheterna till insyn i denna gemensamma nordiska institution? Vi har i de skilda nordiska länderna olika regler när det gäller offentlighetsprincipen. Vi vet att norrmännen gör en del åt den saken nu, men deras bestämmelser kommer väl inte heller i framtiden i närheten av våra. Jag vill som ledamot i ett av de nordiska parlamenten, bl.a. mot bakgrunden av vad herr Lundberg framhållit, framhålla vikten av att det blir möjligt att kontrollera objektiviteten vid de utförda proven. Dessa möjligheter är förvisso små när det gäller de prov som gjorts i Australien, och vi är medvetna om att de provresultat därifrån som åberopats har vållat icke så få bekymmer här i Sverige. Det skulle vara fatalt om vi hamnade i den stituationen, att vi just på grund av bristande möjligheter till insyn i denna gemensamma nordiska institution inte skulle vara säkra på att proven utförs med den absoluta objektivitet som är en förut sättning. Jag vill därför fråga om statsrådet i dag är i tillfälle att lämna ett besked på denna punkt som för mig är mycket central.

Herr talman! Visst är det viktigt att man håller kontakt med högskolor och liknande institutioner, men lika viktigt är det att när det gäller forskning på detta område hålla kontakt med den svenska eller norska industrin; det är där man kan få kännedom om de senaste erfarenheterna och möjligheterna. Jag tror inte någon annan industri i världen har bättre utrustning än den svenska. Därför hoppas jag att denna kontakt skall bli allsidig. Världshälsoorganisationen är ju en organisation som man skall ha mycket stor respekt för. Uppsala har redovisats som ett område med naturligt fluor i vattnet. Vår tandvårdsinspektör, som ändå är ganska försiktig, har konstaterat att läget under det senaste decenniet påtagligt förbättrats. Han fortsätter: » Vad är förklaringen härtill?

Han påpekar — med rätta — att vi inom länet försökt införa också andra förbättringar på tandvårdsområdet. Han kan därför inte med säkerhet säga vilken faktor som varit avgörande för förbättringen. Jag är tacksam om statsrådet följer upp denna fråga och gör det på sådant sätt att vi kan känna oss lugna och trygga i olika avseenden. Detta är väsentligt inom sjukvården över huvud taget och även på tandvårdssektorn.

Herr talman! Herr Börjesson i Fal köping har frågat om jag har uppmärksammat att flertalet kommuner inte skulle ha fullföljt den i lag föreskrivna skyldigheten för kommun att göra sig väl förtrogen med den enskildes behov av omvårdnad och verka för att detta tillgodoses. Vidare har herr Börjesson frågat, om jag ämnar medverka till att genom samarbete mellan kommunerna och statsmakterna underlätta för kommunerna att fullgöra dessa skyldigheter. Enligt ett vid 1968 års riksdag beslutat tillägg i socialhjälpslagen är kommunerna skyldiga se till att den som vistas i kommunen får den omvårdnad som han behöver. I detta syfte skall kommunerna fortlöpande hålla sig underrättade om individuella behov och verka för att dessa blir tillgodosedda, antingen genom kommunens egna åtgärder eller genom insatser av annan huvudman. Flertalet kommuner har erfarenhet av hur uppsökande verksamhet kan bedri vas. Omkring 800 kommuner har under de senaste åren genomfört inventeringar av de äldres och rörelsehindrades behov av bostadsförbättring, hemhjälp och institutionsvård. Inventeringarna har lett till att tiotusentals enskildas behov av dessa slag har uppmärksammats och tillgodosetts. Socialstyrelsen har under våren 1969 meddelat råd och anvisningar om socialvårdens uppsökande verksamhet i anslutning till tillägget i socialhjälpslagen. I anvisningarna framhålls bl.a. betydelsen av samarbete med handikapporgnisationerna, som har stor erfarenhet och kunskap om handikappades problem och behov, med pensionärsorganisationer, försäkringskassor o.s.v. Socialstyrelsen tillställer årligen varje kommun en förteckning, framställd i riksförsäkringsverket, över samtliga folkpensionärer i kommunen. Dessa förteckningar torde ha lagts till grund för inventeringar i åtskilliga kommuner. Kommunerna har vid kurser och konferenser fått ytterligare information från socialstyrelsen. Vidare har Kommunförbundet i samarbete med socialstyrelsen utarbetat modeller för intervjuundersökningar och bearbetning av dessa. Intervjuundersökningar enligt dessa modeller har utförts i tre försöksområden. Erfarenheterna från dessa liksom från andra planerade försök kommer efter hand att delges kommunerna. Det är förklarligt att den aktiva, uppsökande verksamheten inte har kunnat sättas i kraft överallt och på en gång. Mycket har emellertid redan gjorts ute i kommunerna. En del kommuner har kommit i gång med den uppsökande verksamheten, andra är i gång med planering eller förberedelsearbete. Även när det gäller den uppsökande verksamheten kommer sannolikt kommunsammanläggningarna att ha positiv verkan. Jag är övertygad om att kommunerna i fortsatt samverkan med bl.a. socialstyrelsen är beredda till ytterligare ansträngningar för att föra ut samhällets hjälpoch stödåtgärder till alla som har behov av dem.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för socialdepartementet få framföra ett tack för det utförliga och positiva svaret på min interpellation. Anledningen till min interpellation om kommunernas skyldighet att göra sig underrättade om sina invånares behov av omsorger var de samstämmiga uppgifter jag erhållit, vilka går ut på att det inte är alla kommuner som fullföljt denna sin lagenliga skyldighet. Vidare har det visat sig att de kommuner som genomfört inventeringen har kommit underfund med att hjälpbehovet varit avsevärt större än man räknat med. Med andra ord har ett relativt stort antal människor inte kommit i åtnjutande av de omsorger som kommunerna och andra samhälleliga organ är skyldiga att ge medborgarna. Med hänsyn till dessa omständigheter måste det enligt min mening vara otillfredsställande, om kommuner i viss utsträckning underlåter att fullgöra sina i lag föreskrivna förpliktelser. Man kan förstå — jag vill gärna ha understrukit detta — om vissa kommuner har svårigheter av ekonomisk och/ eller personell art att sätta i gång och fullfölja den uppsökande verksamheten, men såvitt jag förstår får inga sådana hinder åberopas för att man underlåter att följa lagens föreskrifter. Vidare bör väl, om jag förstått frågan rätt, denna verksamhet ske kontinuerligt. Statsrådet omtalar att omkring 800 kommuner de senaste åren genomfört inventering av äldres och rörelsehindrades behov av bostadsförbättring, hemhjälp och institutionsvård. Jag förmodar att statsrådet i denna siffra inrymmer de punktundersökningar som bl.a. socialpolitiska kommittén <anmodat kommunerna att genomföra. Det kan självfallet ha mycket stor betydelse därigenom, att kommunerna på så sätt fått reda på de akuta behoven bland sina invånare. Emellertid ställer jag mig tveksam till om samtliga nämnda 800 kommuner verkligen kontinuerligt följt upp denna verksamhet och därigenom även kontinuerligt kunnat tillgodose hjälpbehovet. Det stöd som socialstyrelsen lämnat kommunerna i detta avseende är förvisso av mycket stort värde. I min interpellation efterlyste jag möjligheter till samarbete mellan kommuner och statsmakter för att underlätta för kommunerna att fullfölja denna enligt min mening mycket viktiga uppsökande verksamhet. Min fråga grundar sig på det omvittnade faktum att det för många kommuner uppstår svårigheter att sätta i gång och fullfölja arbetet. Jag vill dock gärna framhålla att jag är väl medveten om att en rad kommuner på ett mycket förtjänstfullt sätt gjort sig underrättade om förhållandena bland sina invånare och även tillgodosett de behov som på detta sätt kommit till deras kännedom. Man har i dessa kommuner dels sökt kartlägga situationen för dagen, dels sökt få fram vilka åtgärder som på längre sikt behövs från respektive kommuns sida. Låt mig få ta ett exempel som visar att det görs rätt mycket ute i kommunerna! Det gäller en stad om cirka 10000 invånare i Mellansverige. Där hade man i september i fjol satt i gång den uppsökande verksamheten mera konkret, och man hade tagit sikte på att besöka 1200 personer. Där gick man systematiskt till väga. Man tog kvarter för kvarter och gjorde hembesök för att utröna, om hjälp behövdes i olika hänseenden. Målsättningen var att dels kartlägga den situation som rådde för dagen, dels få fram vilka åtgärder från stadens sida som behövdes på längre sikt. Trots att den uppsökande verksamheten pågått endast en kort tid hade det framkommit flera fall där man behövde vidta kraftiga åtgärder. Aktuella åtgärder var bl.a. anskaffande av bättre bostäder och reparation av redan befintliga. Vidare visade det sig att hjälp av hemsamariter var nödvändig i flera fall. Flera personer hade hänvisats till att söka kommunalt bostadstillägg och ansöka om förtidspension. Det visade sig även att en hel del personer behövde stöd för dryga medicinkostnader och sjukhuskostnader. Faktum kvarstår dock att det, såsom jag tidigare har nämnt, finns kommuner där man inte har fullgjort vad lagen här föreskriver. Herr talman! Av statsrådets svar framgår att han med tillförsikt emotser utvecklingen på detta område. Det är glädjande om denna optimistiska syn på frågan visar sig vara realistisk, så att man kan räkna med att alla medborgare som är i uppenbart behov av samhälleliga omsorger verkligen får detta behov tillgodosett. Jag tror det är angeläget att dessa frågor ägnas stor uppmärksamhet även i fortsättningen.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till socialministerns svar på herr Börjessons i Falköping interpellation. Den 24 april i år fann jag anledning att ställa en fråga till socialministern beträffande möjligheterna att stimulera kommunerna till att bedriva den uppsökande verksamheten och att underlätta denna. Min fråga tog även sikte på de rent ekonomiska möjligheterna att åstadkomma en sådan stimulans. Det hade då dröjt med anvisningarna, och delvis var det även detta som gjorde att jag fann ett behov av att ställa frågan. Nu, när anvisningarna har kommit, noterar jag att socialministern efter den utveckling som förvarit har ett mera optimistiskt betraktelsesätt. Men det förekommer ändå, tror jag, att man är tveksam ute i kommunerna trots de anvisningar som nu har utfärdats. Jag tror emellertid icke att det finns någon bristande vilja ute i kommunerna att ge sig i kast med dessa uppgifter. Snarare är det nog så, att förmågan inte helt räcker till. Det är naturligtvis också en mycket grannlaga uppgift att ta nära kontakt med personer i en sådan undersökning och att dessutom klarlägga hela behovet. Man kan naturligtvis inte generalisera på detta område. Jag tror att det föreligger stora skillnader i detta avseende mellan olika områden i vårt land på så sätt att man har varit mer eller mindre aktiv beträffande denna verksamhet. Det är nog också så, att en del av kommunerna i dag har ett mera aktivt program i detta hänseende. I vissa kommuner har man därutöver ett aktivt utvecklingsprogram, varvid en del av dessa uppgifter lätt kan komma i kläm i den totala planeringen. Jag är emellertid till freds över att Kommunförbundets och socialstyrelsens samarbete nu tar sig uttryck i en aktiv påverkan på kommunerna. Jag vill poängtera att det är nödvändigt att man från kommunernas sida tillser att man är representerad vid de konferenser och kurser i dessa frågor som förekommer. Nu pågår intervjuundersökningen med samarbete mellan handikapporganisationerna samt pensionärsorganisationerna. Detta är mycket viktigt. Dessa organisationer har redan mycket nära kontakt med dessa problem. De har säkert en bra kartläggning som kan bli kommunerna till stor hjälp. Jag tror också att det har förelegat svårigheter för de små kommunerna att orka leva upp till dessa ambitioner. Med de små kommunerna menar jag då de kommuner beträffande vilka man ännu inte har hunnit att fullfölja kommunsammanläggningarna. Jag tänker på de bristande resurser som sådana kommuner kan ha och även svårigheter att med hänsyn till den kommande sammanläggningen starta och satsa ytterligare på dessa uppgifter. Det kan lätt inträffa att man vill avvakta och se utvecklingen inför den nya kommunsammanläggningen. Det kan förhålla sig så, vilket kan leda till att det uppstår dröjsmål i arbetet att få till stånd en effektiv organisation. Förra gången jag hade anledning att ta till orda i denna fråga ställde jag också spörsmålet om det var möjligt att stimulera kommunera med ekonomiska bidrag. Jag ansåg det önskvärt, därför att jag tänkte, att man då skulle kunna förmå kommunerna att generöst ta itu med denna uppgift. Jag är i dag kanske inte lika övertygad om att det behövs ett extra tillskott i form av ekonomiska bidrag. Men jag tror emellertid att det är mycket viktigt att en fortlöpande uppföljning av frågan sker ifrån myndigheternas sida, så att det inte uppstår alltför stora olikheter ute i landet på detta område. Det har ju ibland trots alla åtgärder som vidtagits på området redovisats fall som visar att det trots att systemet är tillfredsställande råder brister, och det är dem som vi alla vill eliminera.
Herr talman! Jag vill understryka att lagstiftningen om kommunernas uppsökande verksamhet har en mycket bred syftning. Att göra sig väl förtrogen med den enskildes behov av omvårdnad ställer utan tvekan stora krav på kommunerna, inte minst i organisatoriskt och personellt avseende. Både herr Börjesson i Falköping och herr Björk i Påarp har varit inne på detta. Socialstyrelsen har varit klart medveten om att det måste uppstå svårigheter för många kommuner att på en gång behärska hela detta mycket stora område. Socialstyrelsen har därför rekommenderat de kommuner som inte redan satt i gång med den uppsökande verksamheten att upprätta en etapplan för arbetet och vidare att göra en angelä genhetsgradering, som innebär att man i första hand ägnar sig åt åldringar och rörelsehindrade. Kommunförbundet har underlättat kommunernas uppläggning av verksamheten bl.a. genom modeller för intervjuundersökningar och genom s.k. servicekort som kan användas i det fortlöpande arbetet. Jag tror också att det arbete som Svenska kommunförbundet lagt ned i samråd med socialstyrelsen för att få i gång verksamheten har haft och kommer att ha en positiv effekt. Helt naturligt skall detta arbete bedrivas fortlöpande, och jag är ganska övertygad om att det också, när kommunerna kommit i gång och funnit med hänsyn till sina förhållanden lämpliga metoder, blir angeläget att bedriva arbetet kontinuerligt. Detta är en viktig och stor verksamhet som vi nu genom lagstiftningen introducerat, och jag tror att man också kan finna många olika vägar och uppslag. Jag kan exempelvis nämna att försäkringskassan i Kopparbergs län startat ett samarbete med länets socialnämnder. Man har tagit fram de inom sjukförsäkringen nollställda för att undersöka orsakerna härtill och söker sedan genom personliga kontakter klarlägga vederbörandes allmänna sociala situation. På många andra håll prövas andra metoder. Som exempel kan nämnas att man i en del städer gjort en istriktsindelning, varvid man tillsett att det inom varje distrikt anställts personer som engagerats i detta fortlöpande arbete. Jag är medveten om att det återstår mycket, eftersom det rör sig om en stor uppgift. Men, herr talman, jag har ändå tillåtit mig att i mitt svar uttrycka tillförsikt. Jag har mött så mycket av engagemang och intresse att det faktiskt bådar gott för framtiden. Det är utan tvivel en viktig och angelägen sak, och det är betydelsefullt att få i gång arbetet så snabbt som möjligt i landets alla kommuner.

Herr talman! Tillåt mig uttrycka min tacksamhet mot socialminister Aspling för detta tillägg till hans interpellationssvar till mig. Jag är medveten om att man inte kan utgå ifrån att alla kommuner på en gång skall vara färdiga med denna sin stora uppgift, och över huvud taget kan man knappast räkna med att bli färdig på detta område. Här gäller det nämligen att bedriva kontinuerligt. uppföljande verksamhet.

Jag är glad över att man från myndigheternas sida vill hjälpa kommunerna i detta avseende, och den etapplan socialministern här skisserade och enligt vilken man skall göra en ändamålsgradering, har jag ingenting att erinra mot. I likhet med socialministern har jag ute i kommunerna träffat människor som har varit starkt engagerade och visat mycket stort intresse för dessa uppgifter, men jag har också träffat kommunfolk som tyvärr visat stor pessimism och tyckt att detta är besvärligt och som undrat hur de skall kunna klara uppgifterna. Slutligen har jag också varit i kontakt med en del handikapporganisationer, vilkas medlemmar uttalat bekymmer över att man inte i alla kommuner följer lagens anvisningar och bedriver en aktiv uppsökande verksamhet och alltså underlåter att göra sig förtrogna med de enskilda människornas behov av omvårdnad. Likaså har jag i tidningarna läst uppgifter om att det finns gamla och handikappade människor som blivit bortglömda av samhället. Sådant får inte förekomma!

Herr talman! Jag tycker att den utarbetade och rekommenderade etapplan. som nämndes av socialministern, utgör ett värdefullt bidrag på detta område. Jag är också nöjd med att rörelsehindrade åldringar satts i första hand i denna etapplan. Det är dessa som psykologiskt har de största svårigheterna att anmäla sina behov. Det finns andra som med större lätthet och vana kan göra detta. Åldringar och handikappade har av tradition haft stora svårigheter att göra sin röst hörd. Jag är mycket medveten om vikten av det fortlöpande arbetet. Jag tror också att den aktivitet som förekommer i dessa frågor ute i kommunerna är spontan och riktig. De frågeställningar som tagits upp utgör belägg för att det bland oss finns ett brinnande intresse för att något skall göras så snabbt som möjligt. Uppslaget att koppla in försäkringskassorna och kommunerna i detta sammanhang tycker jag är utomordentligt bra. Flera läns försäkringskassor bör kunna medverka i detta arbete. Socialministern säger att det återstår mycket att göra i denna fråga. Jag är helt övertygad om att så är fallet. Jag tycker emellertid att det under tiden från april och fram till i dag har hänt mycket i denna fråga, och jag tror att man ute i kommunerna är på väg att få ett generösare synsätt i dessa spörsmål.